Herr talman! Samrådsförfarandet och anmälningsskyldigheten som vi nu behandlar under bankoutskottets utlåtande nr 69 ligger — som framhållits i folkpartimotionerna I: 1305 och II: 1521 — i linje med vad partiet framhållit som tänkbara åtgärder i avsett syfte. Tillståndstvång — som bl.a. förordas i vänsterpartiet kommunisternas motion — innebär en allvai'lig fara för den ekonomiska utvecklingen. Däremot bör systemet med etableringsanmälan och samrådsförfarande kunna prövas. Jag vill emellertid betona angelägenheten av — och det har även herr Stridsman gjort i sammanhanget— att även riksdagen i fortsättningen får möjlighet att nära följa regionalpolitikens uppläggning. Särskilt angeläget är att man i det fortsatta samarbetet mellan staten och näringslivet beträffande lokaliseringspolitik inte enbart har samråd med storföretagen utan, som framhållits i reservationen 10 till förevarande utlåtande, även låter samrådet omfatta de mindre och medelstora företagens organisationer. Behöver det sägas att samrådet skall vara ömsesidigt och ett verkligt sådant och sikta mot en lokaliseringslösning som är fördelaktig såväl för samhället som för det aktuella företaget? Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till reservationen 10. Beträffande tiden för utfärdandet av bevis om fullgjord samrådsskyldighet har propositionen nämnt fyra månader. I vissa fall kan denna tid vara onödigt lång. Man vågar väl här förutsätta att handläggningen sker i positiv anda så att tiden kan skäras ned till ett minimum. Å andra sidan finns i förslaget möjlighet att förlänga tiden till högst ett år om särskilda skäl föreligger. Beträffande den geografiska avgränsningen vill jag framhålla svårigheten ait strikt göra en sådan till vissa avgrän sade regioner — i det aktuella fallet enligt propositionen de tre storstadsregionerna. Som framhållits i ovannämnda folkpartimotion sträcker sig storstadsområdenas influens utöver den geografiska gränsen, och det kan därför vara angeläget att samrådsförfarandet även omfattar expansiva stadsregioner i storstadsregionernas närhet. Jag vill emellertid understryka att man här inte får binda sig vid stela geografiska gränser, då det även i relativ närhet till storstadsregionerna kan finnas områden, där lokaliseringspolitiska åtgärder kan vara motiverade. Här är det synnerligen angeläget att man i samrådet tar hänsyn till alla föreliggande faktorer och inte går fram schablonmässigt. I enlighet med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 4. Jag vill emellertid här även, herr talman, understryka vikten av att det föreslagna samrådet inte resulterar enbart i ett kontroliorgan med i huvudsak negativa åtgärder gentemot vederbörande företag och näringslivet, utan att man får ett positivt syftande och fungerande samråd, till gagn för en lokalisering som fungerar även på längre sikt till fromma för näringsliv och samhälle och i vidare mening för de människor som arbetar och fungerar där. Det har ju visat sig att påfrestningarna på människomaterialet i fråga om stress, trängsel och otrivsel i allmänhet är avsevärt mindre vid företag som är förlagda i områden där överhettning inte råder, under i övrigt lika förutsättningar och förhållanden, än de är i regioner där alltför många människor samlats. En allsidig bedömning vid Jlokaliseringen är nödvändig med särskild hänsyn till och observans på de arbetande människorna och deras villkor, en strävan mot — som jag skulle vilja uttrycka det — att förverkliga ett mänskligare samhälle. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och 10.

Herr talman!

Sedan jag nu har tagit del av utskottsutlåtandet tycker jag det finns skäl att i synnerhet uppehålla sig vid den senare frågeställningen. Utskottet framhåller nämligen, med hänvisning till vad departementschefen har anfört, att samrådet får ses som en försöksverksamhet, vars effekter i olika hänseenden måste följas upp. Ordet »försöksverksamhet» är en gammal bekant i den lokaliseringspolitiska debatten. Det beklagliga är bara att verksamheten löper vidare på samma sätt hela tiden och att det just inte blir mer än försök. Effektiviteten kan dock spåras åtminstone i ett avseende, nämligen när det gäller avfolkningen av vissa delar av landet. I syfte att få ett stopp på denna avfolkning och för att effektivt dämpa storstadstillväxten är det enligt vår mening nödvändigt att vidta effektiva åtgärder för att för det första styra investeringarna till regioner med sysselsättningsproblem och för det andra att förhindra de svåra miljöpolitiska effekter i storstadsområdena som den ständiga tillväxten där medför. Det kan inte vara effektivt att också fortsättningsvis hanka sig fram med försöksverksamhet. Samrådsförfarandet sägs vara avsett att skapa garantier för att företag inte fattar lokaliseringsbeslut utan att ha fått information om regionalpolitiken och det regionalpolitiska stödet. Men information om dessa ting bör man kunna få i lokaliseringskungörelsen, och den får man väl förutsätta att företag med etableringsplaner tar del av. Dessutom torde företag som vill etablera sig i storstäderna inte fästa så stor vikt vid lokaliseringspolitiska hänsyn, varför ett samråd av det slag som här föreslås också av det skälet skulle bli ineffektivt. Som ett annat skäl för vår uppfattning att samrådsförfarandet inte skulle bli effektivt har vi i motionen anfört att lagförslaget bara föreskriver samråd mellan länsstyrelse och företag. I utskottsutlåtandet sägs detta antagande vara felaktigt, och jag skulle därför vilja be den som skall föra utskottets talan här om ett klargörande. I förslaget till lagtext står det att den som planerar nybyggnad osv. »skall samråda med myndighet som Konungen bestämmer —— —».

Och arbetsmarknadsstyrelsen företräds på länsnivå av länsarbetsnämnden. Enligt den nya uppbyggnaden av länsförvaltningen som skall börja gälla från den 1 juli 1971 skall alla fackorgan underordnas länsstyrelsen. Om då besluten i samband med samråden överlåts åt länsarbetsnämnderna, så måste väl det efter vad jag förstår strida mot denna uppbyggnad av länsförvaltningen. Och om tanken är att arbetsmarknadsstyrelsen centralt skall handha alla samrådsärenden så förefaller ordningen ännu orimligare. Förslaget förefaller inte heller särskilt genomtänkt ur praktisk synpunkt, om man betänker att enbart antalet nyetableringar i storstäderna enligt lokaliseringsutredningen uppgår till 200 per år och att antalet utvidgningar är flera gånger större. Det måste innebära att samrådet — för att inte ta upp en orimligt stor del av de berörda tjänstemännens arbetstid — blir symboliskt eller att det begränsas till ett så litet antal företag att det inte alls blir fråga om någon verklig investeringskontroll. I motionen har vi framfört den meningen att det vore vida mer praktiskt att införa ett generellt förbud mot nyetableringar och utvidgningar i storstadsregionerna och enbart låta länsstyrelserna eller lokaliseringsmyndigheten syssla med de företag vilka av speciella skäl finge beviljas undantag från huvudregeln. Utskottet påpekar nu att ett förbud av det angivna slaget inte torde kunna utfärdas annat än i form av en lag. Nu kan man för det första undra vad det påpekandet tjänar för syfte. Fordras det en lag för ett sådant förbud, så måste man väl diskutera utformningen av en sådan lag. Annars förefaller det som om man vid en grundligare granskning och kanske en officiell tolkning av gällande byggnadslag skulle kunna få fram möjligheter att via den antingen tillstyrka eller förhindra lokalisering av industrier bl.a. med hänsyn till samhällsmiljön. Utskottet säger sig slutligen inte heller ha skäl att tillstyrka vårt motionsförslag om allmän investeringsstyrning. När proposition 185 år 1964 om riktlinjerna för en aktiv lokaliseringspolitik behandlades, fann dåvarande inrikesminister Rune Johansson att lösningen att genom lagstiftning ge samhällets organ möjligheter att styra utvecklingen, inte, som han sade, »för närvarande bör komma i fråga». Sedan dess har åtgärderna i den propositionen prövats i praktiken med känt resultat. I avfolkningsbygderna har folkminskningen tilltagit. År 1969 flyttade 12000 människor från de s.k. skogslänen, vilket är bra mycket över genomsnittet för de närmast föregående fyra åren. Samtidigt tilltog storstads tillväxten. Utflyttningen från avfolkningsområdena och inflyttningen i storstäderna har varit särskilt markerad i samband med konjunkturförbättringen 1969. Det är mot bakgrunden av den utvecklingen som det förefaller oss klart att det är på tiden att ta upp ett resonemang om åtgärder för att ge samhället möjligheter att effektivare styra utvecklingen. Genom att en central myndighet får hand om denna styrning skulle man kunna uppnå det som skisseras i Lemnes utredning, nämligen att lokaliseringen skall syfta till att skapa ordentliga industriorter med viss variation av industrierna. Det som vi nu diskuterar kan ju inte bara vara en fråga om att informera och ge råd till företagen om de stödformer som finns. Det viktiga måste vara att få en effektiv styrning av hela industrilokaliseringen med inriktning på de orter där ett sådant stöd ger effekt. Av det skälet vidhåller vi vårt yrkande om. avslag på propositionen nr 154 och yrkar. följaktligen bifall till samtliga delar av motionen II: 1519.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr. 154 med förslag till lag om lokaliseringssamråd som vi. nu. behandlar är huvudsakligen baserad på det material som 1968 års lokaliseringsutredning och Expertgruppen för regional utredningsverksamhet inom inrikesdepartementet har presenterat i sina betänkanden. En särskild departementspromemoria inom <inrikesdepartementet angående = lokaliseringssamråd som remissbehandlats har föregått propositionen, och <departementschefen hänvisar till denna promemoria i sin proposition. Motiven bakom förslaget är i stor utsträckning s.k. . stockningsproblem inom de tre storstadsområdena. Man anser sig där kunna konstatera en överhettad utveckling, medförande all varliga problem av stockningskaraktär exempelvis när det gäller bostäder, kommunikationer och allmänna miljöfaktorer. Först vill jag ifrågasätta huruvida det är lämpligt att i diskussionen om stockningsproblemen kategoriskt använda sig av benämningen storstadsområdena, innefattande såväl Stockholmsområdet, Göteborgsområdet som Malmö—Lund-regionen. Det föreligger betydande strukturskillnader mellan å ena sidan Stockholmsområdet och å andra sidan de båda mindre regionerna. De senare ligger när det gäller exempelvis fördelning av sysselsättningen på näringsgrenar betydligt närmare riksgenomsnittet än vad som är fallet med Storstockholmsområdet. Därmed vill jag dock inte ha sagt, att diskussionen om vissa stockningsproblem inte kan ha relevans, men då gäller detta främst Stockholmsområdet. Det synes som om man när man diskuterat dessa frågor främst haft Stockholmsområdets problem för ögonen för att sedan låta dessa problem få en betydande transfereffekt vid :bedömandet av de två andra svenska storstädernas situation. | Givetvis bör man vid diskussion om eventuella stockningsfenomen undvika att förväxla samhällsutbyggnadsproblem, som grundar sig på strukturella skeenden, med konjunkturmässigt betingade effekter. Det är särskilt angeläget att framhålla detta med hänsyn till den rådande. högkonjunkturen och. de obalanser som denna gett upphov till. Det är uppenbarligen de strukturellt betingade stockningsproblemen som åsyftas i propositionen. Åtminstone för Storgöteborgs vidkommande kan jag med bestämdhet hävda, att det finns anledning att ställa sig kritisk till en del av den allmänna bakgrund som man har som utgångspunkt då man bedömer att Göteborgsområdet skulle lida av stockningsproblem, grundade på en. ohämmad expansion inom det privata nä Det bör framhållas att den allmänna expansion som förekommit knappast kan sägas ha medfört några svåra problem av stockningskaraktär för Göteborgs stads vidkommande. Arbetet på att tillgodose kraven på ökade konimunala investeringar för stadsbyggande, trafik och övriga kommunala servicefunktioner går förvisso inte utan problem, men det måste understrykas att dessa på intet sätt har varit av den karaktären att de skulle påkalla särskilda dämpningsåtgärder, som man från visst håll vill göra gällande. Vad sysselsättningsexpansionen för Göteborgsområdet beträffar vill jag framhålla att det inte har varit den privata sektorn som främst svarat för ökningen inom Göteborgsområdet. Under perioden 1966—1968 — och jag vill att herr Stridsman lyssnar på vad jag nu säger — minskade antalet sysselsatta inom industrin i Storgöteborgsområdet med 6 500 årsarbetare. Efterfrågan på byggnadsoch anläggningsarbetare ökade endast obetydligt. även inom övrig privat verksamhet var Ssysselsättningstillväxten synnerligen långsam. Totalt sett reducerades arbetskraftsbehovet inom den privata scktorn under nämnda period med ungefär 7 000 årsarbetare, även om utvecklingen inom jordbruk och fiske beaktas. Däremot expanderade den offentliga sektorn mycket starkt. Statlig verksamhet ökade i Storgöteborg under denna period med 2200 årsarbetare, landstingskommunal verksamhet med 600 årsarbetare och anställda i kommunal förvaltning med nära 5000 årsarbetare. Det har alltså varit den offentliga sektorns expansion som dominerat utvecklingen i Göteborgsregionen under åren 1966—1968. Under perioden 1969—1970 samt under 1971—1973 beräknas arbetskraftsbehovet inom den privata verksamheten tillväxa mycket långsamt. Arbetskraftsbehovet inom den offentliga sck torn förutsättes däremot öka betydligt snabbare, även om tillväxttakten förväntas bli lägre under de första åren av 1970-talet än vad fallet varit under 1960-talets senare hälft. Den kommunala och landstingskommunala verksamheten beräknas svara för ca 40 procent av regionens totala sysselsättning under åren 1969—1973, trots att antalet primäroch sekundärkommunalt anställda i dag endast utgör 13 procent av Storgöteborgs samlade arbetskraftsvolym.

Industrisysselsättningen i Göteborgsområdet — jag upprepar det — har minskat både relativt och i absoluta tal. Sysselsättningsvolymen 1973 beräknas komma att ligga under 1965 års nivå. Ytterligare ett strukturdrag vill jag här påpeka. Den redan tidigare starka koncentrationen till ett fåtal stora industribranscher förväntas komma att fördjupas ytterligare för Göteborgsområdet. Denna utveckling kan få till följd att Göteborgsregionen blir alltmer beroende av förhållandena inom ett fåtal industribranscher, vilket kan befaras leda till en ökad känslighet för konjunkturmässiga störningar. En sådan utveckling torde inte heller vara avsikten bakom de föreslagna regionalpolitiska insatserna, men den visar vilka konsekvenser av tidigare oförutsett slag som kan befaras, om åtgärderna inte förankras i en genomtänkt regionalpolitisk målsättning. Det bör vara ett angeläget mål för näringspolitiken, och man bör inrikta sina strävanden på att med etableringsfrämjande åtgärder åstadkomma en viss utjämning av denna för regionen från risksynpunkt mindre tillfredsställande utveckling. Även andra skäl kan göra det befogat att eftersträva lokalisering till regionen av nya företag, varigenom branschstrukturen skulle påverkas. Detta kan genomföras via en selektiv och kritisk lokaliseringspolitik. Jag har velat anföra de nämnda siffrorna därför att man i den politiska debatten beträffande storstadsregionerna inte bara skall generalisera diskussionen genom att peka på den våldsamma expansionen inom dessa. Om vi skall kunna tillgodose samhällets målsättningar inom undervisningens, sjukvårdens och socialvårdens områden, får vi också ta konsekvenserna härav även inom storstadsregionerna. I propositionen framhålles att ett samrådsförfarande bör inriktas främst på sådana starkt expanderande regioner, där det är särskilt angeläget att en väl balanserad utveckling kommer till stånd. Detta anger man främst vara fallet inom de tre storstadsregionerna. Lagförslaget innehåller dock inga stadganden härom, utan Kungl. Maj:t ges bemyndigande att senare fastställa denna geografiska avgränsning. Jag finner den antydda geografiska avgränsningen vara en smula diskutabel. är man helt på det klara med de förväntade effekterna av den tänkta lokaliseringsstyrningen?

Jag uppfattar förslaget i detta avseende såsom en smula ologiskt, och jag förväntar mig att man inom en relativt snar framtid får utvidga samrådsförfarandet till att inte bara gälla de tre storstadsregionerna utan också de städer och befolkningsagglomerationer, som ligger närmast intill storstadsregionerna. Detta är nämligen en förutsättning för att man skall kunna uppnå den lokaliseringspolitiska effekten att utflyttningen från glesbygden dämpas. Låt mig slutligen, herr talman, helt kort beröra frågan om kommunernas roll i samrådsförfarandet. I den departementspromemoria, som har legat till grund för propositionen, bar man uttryckt sig mycket >luddigt> på denna punkt. Konungen har emellertid i propositionen tagit hänsyn till de synpunkter som framförts under remissbehandlingen och framhåller, att man väntar sig att kommunerna skall kopplas in i detta samrådsförfarande.- Det heter i propositionen bl.a. följande: >Vidare bör myndigheten göra sig underrättad även hos kommunerna om deras förhållande och planering. På detta sätt tillgodoses i huvudsak de önskemål som har framställts från länsstyrelser och kommuner att de skall få tillfälle att ta del i samrådet.> Detta understryks också av utskottet i dess utlåtande. Jag vill uttrycka förhoppningen att utskottets uttalande på denna punkt innebär ett stöd, så att kommunerna inte ställs vid sidan om. Det gäller också de kommuner för vilka det är aktuellt med en utflyttning av företag. Det är alltså inte bara mottagarkommunerna som skall få vara med i samrådsförfarandet utan även de kommuner för vilka det kan vara aktuellt med en utflyttning. Herr talman! Jag har velat göra denna deklaration som representant för en av dessa storstadsregioner för att i någon mån moderera debatten och visa att frågan inte är så enkel som man vill göra den, när man talar om en ohämmad befolkningsökning i storstadsregionerna. Även jag har ett intresse av att vi får en styrning och en etableringskontroll, så att inte de fria marknadskrafterna skall ställa vissa regioner utan sysselsättning. Den regionalpolitiska målsättningen delar jag också, men jag anser att man skall ha en nyanserad bild när man debatterar storstädernas situation.

Herr talman! Herr Hugosson vände sig till. mig och sade att jag skulle lyssna extra noga när han tog upp just frågan om utvecklingen i Göteborgsområdet. Och jag får lov att säga att herr Hugosson här i talarstolen uppträdde som en.mycket god förespråkare för de koncentrationssträvanden som vi har tydliga tendenser. till. i dag. Jag delar inrikesministerns åsikt att det är på tiden att vi försöker dämpa denna. expansion.' Där står herr Hugosson och jag på var sin sida — jag delar alltså inrikesministerns uppfattning att det skall åstadkommas en dämpning av denna utveckling. Det är kanske bara den skillnaden att jag vill gå ett steg längre än inrikesministern. Men vi har. nog samma uppfattning att här måste NÄgOns ting göras, herr Hugosson. Det: är mycket möjligt att industri sysselsättningen minskar inom Storgöteborg. Detsamma: har visat sig inom Storstockholmsområdet. Men när jag i mitt anförande tog upp detta att vi måste finna. nya medel inom regionalpolitiken : talade jag just om det franska systemet med :investeringsavgifter, där man tillämpar en mångdubbelt högre avgift just för lokaler som byggs för kontorsändamål — för den administrativa delen. Man måste börja tänka på att det är just den delen som utvecklas mest. Gäller det privat verksamhet måste man se till att man får etableringsavgifter, om man inte inför en kontroll. Är det fråga om statlig verksamhet får man se till att man flyttar ut en del. Ty det är väl i alla fall så, herr Hugosson, att prognoserna pekar på att befolkningsökningen inom dessa tre storstadsområden kan bli mer än 100 procent under de närmaste årtiondena. Och varifrån skall människorna flytta till dessa storstadsområden? Det talas samtidigt. om att vi skall rädda Norrland, men det är ju Norrland som i första hand blir åderlåtet, om denna utveckling får fortsätta. Jag delar herr Hugossons uppfattning om samrådsförfarandet när det gäller kommunerna, och jag vill att herr Hugosson läser vår reservation och även röstar för denna. Där tar vi upp problemet med samrådsförfarandet och förklarar att vi vill ha ett bättre sådant. Jag vill också be herr Hugosson att läsa reservationen 4, där vi tar upp de synpunkter" som. herr Hugosson nyss var inne på.

Herr talman! Det gör ett något egendomligt intryck när herr Stridsman först angriper mig för de synpunkter jag har anfört och sedan ber mig stödja centerpartisternas reservation: Jag vet inte hur det skall gå ihop. | Jag har inte gjort mig till talesman för .en koncentrationsökning till storstadsregionerna eller. några andra regioner. Vad jag velat pekapå är. att ett. samrådsförfarande för den privata yerksamheten kommer att ge föga effekt i Göteborgsområdet. Jag har också pekat på att samrådsförfarandet bör utsträckas att gälla de kommuner och städer något lägre ned i hierarkisystemet där vi har den verkliga ökningen på den privata sektorn. Men jag har försökt att tala om att inom storstadsregionerna finner vi den verkliga expansionen inom den kommunala verksamheten. Om herr Stridsman frågar sina partivänner i Göteborg, Stockholm och Malmö tror jag att dessa är överens om att vi har för dålig utbyggnad på sjukvårdsområdet, på socialvårdsområdet och på skolområdet. 40 procent av ökningen i sysselsättningen inom Göteborgsområdet ligger just där. Här finns stora eftersatta behov som måste tillgodoses. Det är detta jag pekat på. Om vi icke tillåter denna expansion, åstadkommer vi en dämpning av storstädernas tillväxt. Men då tillgodoser vi å andra sidan inte de rättmätiga krav medborgarna kan ställa på samhällelig och social service.
Herr talman! Den kommunala delen går inte att flytta. Jag har heller aldrig nämnt den. Jag förstår att denna sida måste expandera inom det området där den så att säga skall fylla sina serviceuppgifter. Om man flyttar in mer folk medför detta givetvis krav på en utbyggnad av skolor, sjukhus, gator och kommunikationer över huvud taget. Herr Hugosson nämner att den kommunala investeringsdelen i Göteborg rör sig om 40 procent, kvar finns 60 procent. Man kan ju börja med att flytta en del av dessa 60 procent som är kvar. Låt mig nämna ett enda exempel. Det finns i Göteborg ett företag som heter Volvo. Jag vet inte hur många tusen och åter tusen norrlänningar som fått åka dit ner och arbeta där. Jag vill inte påstå att man kunde placera Volvo var som helst i Norrland, men nog tror jag att man kunde se över även den privata delen. Man kan stoppa expansionen.

Herr talman! Ja, det finns sannolikt många områden inom den industriella sektorn i fråga om vilka man kan diskutera en omlokalisering. Jag har dock inte tagit upp den frågan till diskussion här. Volvo är väl ändå ett av de företag som försöker att lägga ut produktionen till andra delar av landet. Men, herr Stridsman, Volvo är en sammansättningsfabrik. Produkterna sammansätts i Göteborg, men delarna produceras ute över hela landet. Jag tycker att exemplet var dåligt valt, herr Stridsman. Volvo är ändå en typisk industri med produktion förlagd över hela landet.

Herr talman! Det förefaller naturligtvis oroande att jag till talarstolen för med mig en sådan stor lunta. Innan jag ämnar föra utskottets talan och försvara dess hemställan hade jag tänkt försöka svara på några av de frågor som ställts. Jag tog med mig dessa papper enbart därför att herr Hugosson tog upp problemet om storstadsregionerna och särskilt nämnde Göteborgsområdet. : Jag skall kanske inte diskutera siffror med honom, men jag har tagit med mig en utredning om balanserad regionalutveckling. Jag vill då använda de siffror som denna utgår från. Sedan får herr Hugosson tala om huruvida denna utrednings eller ERU:s prognoser är felaktiga. Utredningen redovisar för 1965—1968 en befolkningsutveckling. Självklart har man där indelat denna i riksområden. Riksområde måste enligt vad jag kan förstå här bli Göteborgsområdet. Det heter då att befolkningen 1968 uppgick till 69 850 och att riksandelen var 8,8. Under perioden 1965 —1968 har invånarantalet ökat med 22 300. Jag har velat nämna dessa siffror för att ge en bakgrund till herr Hugossons resonemang. Om de är felaktiga kan jag inte göra någonting åt det.

Herr talman! Jag vill gärna fästa utskottets talesmans uppmärksamhet på det förhållandet att jag avslutade mitt första inlägg med att på alla punkter yrka bifall till utskottets förslag. Mitt inlägg var betingat av en önskan att i någon mån skingra den felaktiga bild som man har av tre stor stadsregioner. Jag försökte påvisa att det föreligger stora skillnader mellan å ena sidan Stockholmsområdet och å andra sidan Göteborgsområdet och Malmö-Lundregionen. Oavsett vilka siffror expertgruppen för regional utredningsverksamhet har till sitt förfogande, torde väl Sveriges officiella industristatistik tala ett tydligt språk. Enligt industristatistiken minskade antalet sysselsatta inom industrin i Göteborgsområdet mellan 1966 och 1968 med 6 500 årsarbetare, och man väntar sig att sysselsättningsvolymen inom den privata industrisektorn 1973 blir lägre än vad den var 1965. Varför har jag velat påvisa detta? Jo, därför att det är icke bara det privata näringslivets expansion som åstadkommer tillväxtproblem i storstadsregionerna. Jag har också velat göra gällande att det är riktigt att få en etableringskontroll, men att denna etableringskontroll även bör utvidgas till: att gälla de regioner där befolkningstillväxten relativt sett är väsentligt större än vad den är i storstadsregionerna. Se på befolkningsutvecklingen i Uppsala, Västerås och Örebro och räkna fram procenttalen och jämför dem med motsvarande ökningstal för Göteborg! Då kan men enkelt matematiskt konstatera att det inte är storstadsregionerna som har den kraftigaste ökningen. Slutligen vill jag, herr talman, ultrycka ett tack för det förtydligande som utskottets talesman gjorde här beträffande kommunernas roll i samrådsförförfarandet. Jag vill framhålla vikten av att berörd kommun ges möjlighet att aktivt, direkt och med egna representanter delta i detta samråd. Herr Haglunds deklaration i sitt inlägg gläder mig mycket, eftersom vi har varit oroliga i storstäderna för att vi skulle ställas vid sidan om och inte ha möjlighet att aktivt delta i detta samrådsförfarande. Därför är det en utomordentligt värdefull deklaration som utskottets talesman har gjort här.
Herr talman! Vår främsta invändning mot samrådsförfarandet är att vi inte kan finna att det kan bli en effektiv åtgärd, som verkligen bryter med koncentrationspolitiken i stort och innebär ett slut på den utflyttning som drabbar ungefär hälften av alla kommunblock i det här landet. Herr Hugosson har i ett tidigare inlägg mycket energiskt vänt sig mot vad han kallade det kategoriska användandet av storstadsbegreppet. Jag skall i detta sammanhang inte diskutera just den delen av hans inlägg, men jag noterade att han ifrågasatte effekten av det nu diskuterade samrådsförfarandet med avseende på Göteborgsområdet. Jag är alltså överens med honom om detta, men anser att det finns skäl att tvivla på meningsfullheten och effektiviteten i de föreslagna åtgärderna då det gäller alla de ifrågavarande städerna.

Herr talman! Jag vill först framhålla att jag delar den uppfattning herr Haglund gav till känna i sin inledning, då han vände sig till herr Hugosson, och som även inrikesministern deklarerat i propositionen, nämligen att det finns behov att att dämpa storstädernas tillväxt. Jag hade inte tillgång till de siffror som herr Haglund kunde presentera för att ytterligare understyrka motiven för den framlagda propositionen, men så långt är vi således eniga. För övrigt finns det kanske delade meningar. Tre minuter är en kort tid, och jag hinner kanske bara beröra två av de punkter som herr Haglund tog upp. Det gäller först reservationen 2, där vi framhåller att lokaliseringssamrådet även bör beröra sysselsättningsökningen, och det är glädjande att herr Haglund håller med om att sysselsättningsökningen i alla fall är det primära. Det är ju den som avgör om en ort expanderar eller inte. I reservationen 2 understryker vi att just sysselsättningsökningen jämte byggnadsåtgärderna måste tas med i samrådsförfarandet. Det var också glädjande att höra herr Haglund säga att vår reservation 11 är intressant. Låt mig understryka att jag inte tog upp ett allmänt regionalpolitiskt resonemang. Jag sade tydligt ifrån att jag inte ville göra detta utan enbart begränsa mig till just frågan om etableringskontroll eller etableringsavgift. När jag yttrade att det äntligen gått upp också för regeringen att någonting måste göras för att dämpa storstädernas tillväxt tillade jag att jag hälsade det med tillfredsställelse. Det första tecknet på regeringens intresse för denna fråga visades när den i 1969 års statsverksproposition uttalade att den starka tillväxten av storstadsområdena måste dämpas, och. jag tycker att det är bra att detta understrukits, även om det kommit sent. Jag tog också upp resonemanget om att det inte räcker med etableringsanmälan. Vi tror att man måste gå ett steg längre. Herr Haglund efterlyste var vår partiledare står. Läs motionen I1:1518 med Gunnar Hedlund som första namn! Där står under punkten V: »I skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning av lämplig utformning av en etableringskontroll i stockningsområdena genom = tillståndsgivning och/eller investeringsavgifter, avsedd att tillämpas om systemet med etableringsanmälan visar sig otillräckligt — — -—.» Jag tycker det är alldels klart var partiet och partiledaren står. Herr Hedlund har ju skrivit under den motionen. Beträffande reservationen 12 frågade sedan herr Haglund vad centern menar med ett decentraliserat samhälle. Jag tyckte dock att herr Haglund själv svarade på den frågan; han sade att centern menar. att vi skall ha en målsättning för regionalpolitiken, och det är alldeles korrekt. Det är just vad vi menar med reservationen 12. Jag behöver därför inte ingå närmare på den frågan.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket mer. Frågan om ett decentraliserat samhälle har vi ju' diskuterat vid snart sagt alla lokaliseringspolitiska debatter. Vi vill ha en precisering av vad man i dag menar med ett decentraliserat samhälle. Vi diskuterade den saken också i förmiddags i samband med nedläggningen av industrin i Äggfors. Men blir det ett decentraliserat samhälle när man av ekonomiska . orsaker måste lägga ned en industri? Jag tolkade nämligen saken så välvilligt att industrin i Äggfors ledes ned därför att man. inte längre kunde klara företaget ekonomiskt. Jag undrar då om det verkligen är realistiskt att tro att vi kan få ett decentraliserat samhälle. Man vill dämpa utvecklingen i storstadsregionerna. Men vill man då ha de åtta nio regioner som angavs i 1969 års statsverksproposition? Vill man ha ett färre antal regioner i anknytning till dem? Det blir i så fall influensområden. Personligen ser jag denna sak så att vi måste skapa storstadsalternativ som motvikt till storstadsregionerna. Det är också min förhoppning att vi skall göra det. Då kan det hända att vi till dessa delregioner, alternativt storstadsregioner, skall kunna rädda kvar en del av landsbygden. Märk väl att jag använde ordet ”rädda kvar”. Ansluter sig centerpartiet till den målsättningen? Jag frågade samma sak redan 1969, när inrikesministern hade föreslagit regioner. Då nämnde jag Falun-Borlängeregionen och <Gävle-Sandvikenregionen samt Linköping-Norrköpingregionen som det föreslagits att vi skulle satsa på. Ingen ville emellertid svara på den frågan. Det är det vi syftar på när vi talar om inte ett decentraliserat men väl ett planerat samhälle, så att vi kan få jämvikt i befolkningsutvecklingen. Herr Stridsman säger att man i hans parti anser att det inte räcker med vad som hittills gjorts, och det instämmer jag i. Ingen vet i dag vilka regionalpolitiska åtgärder vi kan bli tvungna att vidta för att över huvud taget klara situationen på 1970-talet. Vi skall ha den bakgrunden klar för oss att vi under de senaste åren har haft 300 å 400 industrinedläggningar och fusioner varje år, och jag tror inte vi skall vara så optimistiska att vi räknar med ett mindre antal nedläggningar under 1970-talet. Då är det ju inte så underligt om man blir fundersam och frågar sig om det räcker med vad som föreslagits eller åtgjorts. Det privata näringslivet skall effektiviseras och rationaliseras, och det kräver i sin tur effektiva samhällsåtgärder. Vi må ha vilken politisk uppfattning som helst i detta hus, vi kommer ändå allesammans att mer och mer bli socialister. Socialism innebär ju bl.a. att man kräver mer och mer av samhället, och jag tvekar därför inte att säga att vi alltmer kommer att få en utveckling i socialistisk riktning. Det tekniska och industriella framåtskridandet kräver detta. Det är inget fel att så sker. Jag tror att det var fru Marklund som tog upp erfarenheterna av vad som pågår på länsnivå. Där förekommer samma utveckling. I dessa dagar arbetar länsstyrelserna och = planeringsråden med Länsprogram 1970, som skall framläggas för departementet under våren. De utvecklar där sin syn på sina län och regioner och framför sina förslag beträffande planeringen. Det förekommer vidare ett samspel på de olika planeringsstadierna i det intima samarbete som pågår mellan å ena sidan kommuner, länsstyrelser och planeringsråd och å andra sidan arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen. Jag vill till sist återknyta till Herr Hugossons och min diskussion.

Herr talman! Jag vill säga till herr Haglund att vårt understrykande av behovet av ett decentraliserat samhälle är en viljeyttring, som skall ses så att vi vill göra något konkret för regionalpolitiken. Vi har i dag ingen fungerande riksplanering, herr Haglund. Den dag vi får en riksplanering, som visar resursfördelningen i vårt land liksom utvecklingsmöjligheterna beträffande utnyttjandet av våra naturtillgångar har vi kanske också förutsättningar att uppnå en sådan decentralisering av samhället som behövs för att dessa tillgångar skall kunna exploateras. Vi har inte heller sträckt oss så långt att vi tror att decentraliseringen kan komma att gälla varje liten by. Det är nog herr Haglund och jag helt eniga om. Jag vill vidare inte alls försvara sådant som föranledde interpellationen om Äggfors. Jag vill inte försvara före lagsnedläggningar oavsett om det är producenteller konsumentkooperativa rörelser som står bakom dem. Det är bara att beklaga att sådant kan förekomma. Också jag tar avstånd från det inträffade. Låt mig emellertid också säga till herr Haglund att de åtgärder som föreslås i den nu aktuella propositionen enligt mitt förmenande inte räcker för att dämpa storstadstillväxten. Vi är nog eniga om målsättningen att den måste dämpas. Vad vi är oeniga om är frågan om medlen härför. Vi vill gå ett steg längre än till enbart en etableringsanmälan. Vi vill ha någon form av etableringskontroll, etableringstillstånd, investeringsavgifter eller etableringsavgifter. Vi vill att man inte skall begränsa sig till endast etableringsanmälan. Jag vill slutligen säga till herr Haglund att det var intressant att höra hans resonemang om socialism. Vi kommer inom centern aktivt att arbeta för ett ökat samarbete mellan samhället och näringslivet men inte för ett socialiserat samhälle, som herr Haglund från denna talarstol pläderade för.
Herr talman! Jag är självfallet tvärtom helt överens med herr Haglund beträffande den socialistiska utvecklingen på det plan vi diskuterar. Därför är det beklagligt att man nu inte är beredd att gå med på vårt förslag om att ge samhället möjligheter att effektivt styra utvecklingen. Det var emellertid inte för att säga detta jag begärde ordet, utan anledningen härtill var att herr Haglund berörde vad som sker på länsnivå och betonade behovet av ett samband mellan de olika länkar inom planeringsverksamheten som han angav. Jag är naturligtvis helt införstådd med behovet av ett sådant samspel.

Detta innebar bl.a. att storstadslänen skulle komma att ta 66 procent av befolikningstillväxten i landet under perioden 1965—1980 i stället för 56 procent enligt den målsättning som planeringsråden hade. Det är mot en bakgrund av detta slag som vi har ställt oss frågande också inför det nya förslaget till regionalpolitiska åtgärder. Är detta verkligen en åtgärd som bryter mot koncentrationspolitiken i stort? Vi har funnit anledning att svara nej på den frågan.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

Vi skall inte dölja för oss att även de nu föreslagna åtgärderna, som vi tydligen alla här uppfattar som ganska försiktiga åtgärder när det gäller att komma i gång med att lösa problemet om en bättre regional balans, har mött ett starkt motstånd bland, tror jag, alla partier i dessa tre stora städer. Det visar sig också att Kommunförbundet i sitt yttrande varit splittrat i två praktiskt taget lika stora hälfter. Jag noterar alltså för min del med glädje att riksdagen så enhälligt som sker ansluter sig till propositionen. Men jag känner ändå ett behov av att säga med anledning av den kritik som framförts mot förslaget, att avsikten är självfallet inte att hindra vare sig Stockholm, Göteborg eller Malmö att lösa angelägna problem — låt mig säga att bygga bättre arbetslokaler. I den mån man har dåliga arbetslokaler skall denna åtgärd givetvis inte vara ett hinder för den utveckling mot allt bättre arbetsmiljö som man önskar på arbetsmarknaden. Nej, syftet är att få till stånd en form av samråd när det gäller sådan verksamhet där man har tanke på att expandera. Det är i sådana fall som vi anser att en presentation av det stöd som staten kan ge och den goda miljö som kommunerna kan bjuda i Norrland och på andra håll åt företag som vill flytta ut skall kunna bidraga till att företagen överväger en lokalisering ut i landet. Jag tror att detta kommer att vara av betydelse också för möjligheterna att i de tre storstadsområdena, där man i dag förnimmer ganska betydande stockningsproblem och har svårigheter att lösa en del av de angelägna frågorna, få till stånd en mera balanserad utveckling. Man skall emellertid inte uppfatta detta så, att det nu gäller att sätta stopp för all utveckling i våra tre storstadsregioner — det vore djupt olyckligt — men vi menar att det här finns möjligheter att åstadkomma en mera balanserad utveckling till fromma för alla parter. Herr talman! När jag ändå gått upp i talarstolen kan jag inte underlåta att undertrycka en viss förvåning över att centerpartiets representanter är så ivriga i detta sammanhang. Här har riksdagen ändå att behandla ett förslag om en viss ordning som vi vill börja tillämpa för att se vilka resultat som kan nås. Propositionen döljer ju ingalunda att det är fråga om försöksverksamhet. Visserligen kan vi se hur man gjort i andra länder, men vi måste finna vårt eget handlingsmönster efter de linjer vi brukar följa i vårt land. Det är ett försök att få i gång en sådan verksamhet. Men innan vi över huvud taget sett något av resultatet, innan organisationen är klar, vill centerpartiet utdöma detta och redan nu beställa en utredning om något som skall sättas i stället. Det är dock att ha stor brådska. Man borde kunna samla sig kring den lösning vi kommit fram till, försöka få förtroende för den och se vilka erfarenheter vi kan få ut. Skulle vi misslyckas, ja, då har vi alla möjligheter att återkomma och ta upp frågan på nytt. Men att utdöma en sak innan man över huvud taget har fått en möjlighet att sätta den ut i livet och få praktisk erfarenhet av den tycker jag är för ivrigt. Det kan inte ske i annat syfte än att man för det svenska folket vill ge sken av att man vill något mera än övriga partier. Det är knappast en linje som inger särskild respekt.

Herr talman! Man kan inte påstå att centern försökt att utdöma det föreliggande förslaget. Vi har ju godtagit det. Vi har t.o.m. pekat på det goda med att vi äntligen har fått detta förslag till. stånd. Till inrikesministern vill jag säga att anledningen till att vi inte anser förslaget räcka är att vi dock har vissa prognoser som. pekar på stegrad acceleration när det gäller inflyttning till just de tre storstadsområdena, främst då Storstockholmsområdet. Det är av omtanke om dessa storstadsmänniskor som vi i första hand ansett att vi här måste göra något mera än att bara stanna vid en etableringsanmälan. Man bör kanske som vi föreslagit ge den arbetande lokaliseringsutredningen uppdraget att även utreda möjligheterna till investeringsavgifter eller etableringskontroll. Sedan vill jag rätta inrikesministern på en punkt. Han sade att de tre storstäderna i sina remissyttranden gått emot propositionen. Jag tror han. sade att det gällde även alla partier. I Stockholms regionplanenämnd -: har centern en representant, Knut Nilsson, som reserverade sig mot just skissen att Storstockholmsområdet inom loppet av 30 år skulle öka med ungefär 1 miljon människor. Här är det fråga om en viljeyttring från centerns sida. Jag vill bara framhålla att vi har en enhetlig linje i regionalpolitiken och att vi använder samma språk i denna politik, oavsett om vi befinner oss i Stockholm, Göteborg eller Norrbotten.

Herr talman! Bara en mycket kort förklaring till herr Stridsman, som sade att centern inte är för ett socialistiskt samhälle. Jag är inte alls rädd för att tala om socialisering. Vad jag menade var att den tekniska och industriella utvecklingen driver samhället till ett ökat antal åtaganden. Om detta inte är socialisering, är det i varje fall fråga om ett ökat samhällsinflytande. Så vänder jag på steken och säger till herr Stridsman att han i praktiken kanske blir mer socialist än t.o.m. jag är. Herr Stridsman och centerpartiet har under den tid jag varit aktiv, framför allt under de senaste åren, inte gjort något annat än krävt ökat samhällsinflytande. Förklara detta för mig!

Herr talman! Jag vill bara säga till Stridsman att det när propositionen förelåg hade funnits möjligheter för centerpartiet att framlägga förslag om en annan och bättre ordning. Det är egendomligt att man inte tog tillfället i akt och presenterade ett förslag om starkare styrningsmedel samt redogjorde för vilka krav som i olika avseenden skulle ställas på företagsamheten. Det brister i konsekvensen när man samtidigt som man accepterar ett förslag som presenteras i en proposition och avstår från att föreslå någonting annat ändå vill göra gällande att man inte är nöjd med det som man har varit med om att besluta.
Herr talman! Det är inte så lätt för oss, herr inrikesminister, att klart precisera ett alternativ när inte ens regeringen med sina experter i kanslihuset kan precisera sitt förslag. I propositionen framhålles att något mer konkret medel inte kan anvisas utan att vi får pröva samrådssystemet; sedan får tiden utvisa om det räcker. Då är det för mycket begärt att vi som parti skall kunna konkretisera mer. Vad vi har angivit är en viljeyttring. Vi tror inte att det räcker med samrådsförfarande och har därför sagt: Låt oss utreda frågan om etableringskontroll eller investeringsavgifter! Jag tackar herr Haglund för att han tar avstånd från socialiseringstanken. Han säger att vi på grund av den tekniska utvecklingen är beroende av att samhället får ett större inflytande. Jag delar hans uppfattning, men det samarbete som måste komma till stånd bl.a. på grund av den tekniska utveckling som herr Haglund åberopar måste bygga på en förtroendefull kontakt mellan samhället och näringslivet. Det innebär inte att vi måste socialisera samhället.
Herr talman! Ett yttrande av herr Stridsman uppfordrar mig till ett genmäle. Han säger att centerpartisterna är desamma här i riksdagen som annorstädes ute i landet. Jag vill hänvisa till remissvaren beträffande inrikesdepartementets promemoria om lokaliseringssamråd. Titta på hur centerpartiets representanter har ställt sig i Malmöområdet, Göteborgsområdet och Stockholmsområdet! De har en uppfattning som är diametralt motsatt den som herr Stridsman deklarerat här i dag.

Herr talman! Hör på litet, fru Frenkel! Jag har inte sagt att man skall arbeta bara 1 det tysta. den det ej vill röstar nej.

den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.
den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Första lagutskottet behandlar i sitt utlåtande motioner från de tre borgerliga partierna i vilka motioner föreslås strikt skadeståndsansvar vid skada på grund av medicinsk behandling. Det är självklart att det någon gång inträffar att en patient drabbas av skada på grund av vållande från sjukvårdspersonalens sida men gudskelov är detta ganska sällan förekommande. Å andra sidan kan vi konstatera att med nuvarande regler är detta det enda tillfälle då en patient kan räkna med att få någon ersättning för den skada som han drabbats av. De skadefall som vanligen inträffar kan inte hänföras till något vållande utan beror vanligen på bristfälliga resurser eller på bristande förmåga eller kompetens, ibland på olyckshändelse eller missöde på grund av att instrument eller apparater inte har fungerat som de var avsedda att fungera. Den snabba tekniska utvecklingen inom medicinens område har lett till en väsentligt ökad komplikationsrisk. De skador som patienterna drabbas av leder ofta till förlängda sjukvårdstider och har många gånger invalidiserande skadeeffekter. Men i flertalet fall kan som sagt de drabbade inte påräkna någon skadeersättning. Kritiken mot den nuvarande ordningen har många gånger riktat sig mot medicinalväsendets ansvarsnämnd. Denna nämnd har emellertid endast att handlägga klagomål från patienter och sysslar med frågor om disciplinär bestraffning. Ansvarsnämnden konstaterar alltså endast om det föreligger något vållande eller inte, och i de fall då vållande inte föreligger har den drabbade inte möjlighet att kunna utfå någon ersättning för skadan. Det är självklart att människor finner det egendomligt att det är helt slumpmässiga förhållanden som skall avgöra om man kan påräkna att få ersättning eller inte. Enligt min mening är detta helt otillfredsställande, och det har också tidigare från riksdagens sida uttalats att många skäl synes tala för att man även inom sjukvårdens och tandvårdens områden kunde tillämpa skadeståndsansvar oberoende av vållande. Vid den tidigare behandlingen inhämtade utskottet synpunkter från bl.a. dåvarande medicinalstyrelsen, från Landstingsförbundet och från Läkarförbundet. Samtliga dessa tre tunga remissinstanser ställde sig positiva till tanken. Nu säger utskottet att vi kan förvänta ett förslag beträffande regler för arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar och att det därför inte finns någon anledning att vidta några åtgärder i anledning av motionerna. Men, herr talman, det är väl ändå värt att notera att det förväntade lagförslaget — förutsatt att det bygger på förslag från de utredningar som tidigare har framlagts — endast kommer att stadga principalansvar för fel eller försummelse som blivit begången av anställd. Jag skulle därför vilja fråga utskottets talesman, om man från utskottsmajoritetens sida verkligen tror att ersättningsfrågorna kommer att behandlas i detta förslag oberoende av huruvida vållande föreligger eller inte. Detta tycker jag är en angelägen fråga som det är viktigt att få svar på.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

Herr taiman! Jag ber också att få yrka bifall till samma reservation till första lagutskottets utlåtande nr 66. Det synes egendomligt att vi skulle avstå från vårt yrkande om ett förslag till lagstiftning med hänvisning till ny skadeståndslag, som vi ännu inte har sett. Det är sant, att riksdagen år 1967 uttalade att den utgick från att frågan om objektivt skadeståndsansvar skulle prövas noga vid den nya lagens utarbetande, men vi har som sagt ännu inte någon möjlighet att bedöma, om så har skett. Däremot vet vi att det då och då rapporteras fall då människor har blivit skadade — ibland svårt — vid behandling på sjukhus utan att någon har kunnat fällas till ansvar för vållande. Detta medför att patienten då inte kan erhålla någon ersättning för sin objektivt lidna skada. Jag kan nämna att Sverige sjuksköterskeförening delar vår åsikt att patienten bör kunna få ersättning för olyckshändelse även när ingen kan direkt anges som personligt vållande till den lidna skadan. Sjuksköterskorna framhåller att det nuvarande systemet är, inte minst för sköterskorna, oerhört pressande på grund av de mycket långa tider som det ibland tar, innan ansvarsfrågan blir avgjord. Det är också alldeles uppenbart, att om patienten kan få skadestånd oberoende av en lång och pinsam och besvärlig utredning av om det var någon speciell befattningshavare på sjukhuset som var vållande, så skulle det främja det förtroendefulla förhållandet mellan patient och läka re och inte skada det. Det förtroendet är som bekant mycket viktigt för att sjukdomen skall bli rätt behandlad. Det får å andra sidan inte missbrukas så, att patienten inte vågar säga nej till olika sorters experiment, som läkaren kan vilja utföra för forskningsändamål utan att det har direkt med patientens eget botande att göra. Men den situationen förekommer, och den kompliceras mycket av att patienten inte heller då är fullt skyddad, eftersom det sällan kan bevisas att läkaren verkligen har begått ett sådant misstag att han kan anses formellt skyldig till ett eventuellt olyckligt resultat av experimentet. Den som råkar ut för yrkesskada får på motsvarande sätt skadestånd endast om det kan bevisas, att arbetsgivaren var skyldig till skadan genom fel eller försummelse. Detta är också en brist i lagen, som vi reservanter skulle vilja se eliminerad på ett mera direkt sätt än genom hänvisning till ett lagförslag som ännu inte ligger på riksdagens bord. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Lidgard vid första lagutskottets utlåtande nr 66.

Herr talman! Arbetet på en ny skadeståndslagstiftning är i sitt slutskede och ett förslag till en ny skadeståndslag kommer att remitteras till lagrådet i början av 1971.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

Herr talman! Jag vill bara konstatera att fru Bergander undvek den konkreta fråga som jag ställde, nämligen om hon har den uppfattningen att det lagförslag vi har att förvänta verkligen kommer att innehålla även förslag om det som vi i motionen har avsett. Jag tillåter mig att betvivla det. Jag vill hänvisa till en uppgift som jag har sett i Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, enligt vilken man har gjort en uppvaktning hos justitieministern för inte så länge sedan och framhållit det angelägna i att denna fråga får en lösning. I varje fall lär av referatet i den tidskriften att döma justitieministern ha sagt att förslag till lag om bestämmelser om arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar inte kommer att lösa just denna fråga. Därför kan jag inte riktigt förstå att man — om man har den uppfattningen att detta är en angelägen fråga som bör lösas — bara kan liksom slå sig till ro och hoppas att detta skall ordna sig. Man vet ju, att detta är en komplicerad fråga och man vet också att utredningsmaterial för att lösa frågan om strikt skadeståndsansvar vid medicinsk behandling inte föreligger.

Herr talman! Det bör väl ändå, som utskottets majoritet har sett frågan, vara lämpligt att vi avvaktar vad förslaget innehåller. Sedan har ju motionärerna möjlighet att vi det tillfället, om de inte har blivit tillgodosedda i alla delar, återkomma med en uppföljning av frågan. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Frågan om strikt skadeståndsansvar vid medicinsk behandling har varit föremål för riksdagens prövning vid flera tillfällen. Sålunda var spörsmålet om det strikta skadeståndsansvaret uppe vid 1967 års riksdag i anledning av en motion i ärendet. Därvid uttalade utskottet i sitt av riksdagen godkända utlåtande, att många skäl talar för att det även på sjukvårdens och tandvårdens områden skall tillämpas skadeståndsansvar, oberoende av vållandefrågan. Det förekommer, och det kan man aldrig komma ifrån hur bra vår sjukvård än fungerar, att personer drabbas av allvarliga skador vid exempelvis medicinsk behandling. Det kan också gälla missgrepp vid operation som lett till att vederbörande patient ådragit sig ett livslångt lidande. Vidare har det hänt att injektioner getts felaktigt med påföljd att berörd patient erhållit obotliga skador. Många exempel kan anföras på patienter som avlidit eller tillfogats lidande under återstoden av sin levnad på grund av missgrepp vid operation eller annan felaktig behandling. Det är så lätt att rikta kritik mot vederbörande läkare, och jag har full förståelse för att de berörda, de skadelidande och deras anhöriga, kan känna bitterhet mot dem som tillfogat dem skadan. Ärade kammarledamöter, handen på hjärtat, vem gör inte missgrepp? Det gör jag kanske dagligen, men mina felaktigheter och mina missgrepp leder ytterst sällan till allvarliga skador för mina medmänniskor. Men om jag nu vore läkare och gjorde mig skyldig till exempelvis en felaktig behandling vid en operation kunde resultatet innebära dödlig utgång för den behandlade patienten. Det är den stora skillnaden mellan det fel en läkare kan göra sig skyldig till vid ett operativt ingrepp och det fel jag kan åstadkomma, ty i det förstnämnda fallet kan det vara fråga om människors liv. Nu får man komma ihåg, att varje undersökning och behandling innebär risker för olyckliga följdverkningar. Det är med andra ord ett chanstagande om ett ingrepp eller en behandling skall lyckas. Nog är det för mången svårt att förstå att en läkare blir frikänd av socialstyrelsens ansvarsnämnd, då en patient exempelvis avlider omedelbart efter att ha fått en injektion eller när en patient ådrar sig hjärndöd vid ett ope rativt ingrepp i näsans bihåla. Ansvarsnämnden grundar sitt frikännande på att skadan inte vållas genom fel eller försumlighet från vederbörande läkares sida. Därmed bortfaller möjligheten till ekonomisk gottgörelse för den berörda patienten. De nuvarande reglerna för erhållande av skadeersättning bör ersättas med en ny skadeståndslag, som innebär möjlighet för en patient att få skadeersättning vid felaktig medicinsk behandling, oavsett om fel eller försumlighet har förelegat. Det skulle bli en form av strikt skadeståndsansvar. Herr talman! Jag är medveten om svårigheterna när det gäller själva gränsdragningen. Utgående ifrån att varje ingrepp i den mänskliga organismen innebär risker menar jag, att varje patient själv bör få bära en normal risk. Det går inte att grunda rätt till skadestånd på varje medicinsk undersöknings och behandlings följdverkningar. Men i de fall där det är konstaterat att patient lidit skada på grund av felaktig behandling eller misstag vid operativt ingrepp skall ersättning utgå, oavsett om vederbörande läkare rent juridiskt kan ställas till ansvar eller inte. Jag medger att det kan bli svårt att dra gränsen för när strikt skadeståndsansvar skall gälla, men efter hand kommer det naturligtvis att skapas en praxis till ledning för tillämpningen av sådana skadeståndsanspråk. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi får en sådan ordning. Man har anledning förvänta att Kungl. Maj:t under instundande riksdagsår presenterar en proposition i denna skadeståndsfråga, speciellt med tanke på de önskemål som riksdagen uttalade exempelvis 1967. Jag har då heller inga betänkligheter mot att yrka bifall till första lagutskottets hemställan i förevarande utlåtande nr 66. Men jag förbehåller mig naturligtvis rätten att motionera i frågan — den rätten har ju vi riksdagsmän — ifall det lagförslag som då pre senteras inte överensstämmer med de krav man har rätt att ställa på detsamma. Frågan om det strikta skadeståndsansvaret är naturligtvis mycket viktig.

Det kan gälla exempelvis försummelser av läkare eller vårdpersonal. Sådana klagomål skulle denne ombudsman då kunna ta hand om och föra vidare. För att inte kunna beskylla en sådan ombudsman för partiskhet bör han utnämnas av Kungl. Maj:t. Vid de många samtal jag fört med patienter vid olika sjukhus och vårdinrättningar har jag fått ett starkt intryck av att de har mycket svårt alt nå fram till vederbörande med sina klagomål. Den institution som jag här talat om skulle helt säkert fylla en stor uppgift när det gäller att tillvarata patienternas intresse gentemot dem som står för vården. Inte minst rättssäkerhetssynpunkterna talar för att patienterna får en sådan möjlighet. Herr talman! Det finns anledning återkomma till detta spörsmål, och det är helt säkert också en fråga som kommer att göra sig alltmer gällande under tiden framöver.

Herr talman! Jag vill bara i all korthet säga att en förutsättning för att jag skall kunna ansluta mig till utskottsmajoritetens förslag är att de uppgifter som lämnas i uskottets utlåtande om det kommande förslaget är riktiga, så att lagförslaget på ett godtagbart sätt kommer att reglera de medicinskadades ersättningskrav. Det är inte rimligt att vi har bättre skadeståndsskydd för plåtskador på bilar än för människor som skadas i sjukvård eller tandvård. Jag förbe håller mig därför rätten att komma tillbaka i denna fråga, om det väntade lagförslaget inte uppfyller de krav som jag anser det vara rimligt att ställa. Jag vill också säga att jag inte tycker att den lösning som motionärerna tänkt sig i alla stycken verkar tilltalande, och därför har jag också svårt att biträda reservationen. Det borde vara möjligt att lösa denna fråga med något enklare medel än vad reservanterna har föreslagit.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping tog upp kravet på tillsättande av en vårdombudsman som vi för mycket kort tid sedan hade uppe till behandling här i riksdagen men då avslog. Vi motiverade detta med att en vårdombudsman i mycket liten grad skulle kunna fungera som det skydd för patienterna som man vill åstadkomma. Det skulle bli en orimlig uppgift att juridiskt fastställa hos vem skulden för den vållade skadan ligger. Vi undrade också på vad sätt patienten skul!- le vara hjälpt av en sådan åtgärd. Min mening är att det viktiga inte är att fastställa att läkaren, sjuksköterskan eller någon annan anställd på sjukhuset har gjort ett fel utan måste vara att hjälpa den som har fått en skada vållad genom slarv eller uppkommen genom alla de riskmomen! som finns inom sjukvården, särskilt mot bakgrunden av alla de metoder som man i dag försöker använda även när det är mycket små utsikter att lyckas. Det viktiga är att man under alla förhållanden kan få det ekonomiska skydd och den hjälp som behövs för att man trots skadan skall klara sig. Det är ett berättigat krav att så sker. Jag är övertygad om att denna fråga skall kunna lösas försäkringsvägen. När vi sist behandlade denna fråga framhöll jag också att den ansvarsnämnd, som finns inom socialstyrel sen, inte på något sätt kan ersätta ett sådant skydd. Även om det i denna nämnd finns lekmannainslag, vilket gör att det för allmänheten framstår som [roligare att de bedömningar som där görs är riktiga, har ansvarsnämnden i det stora hela mycket liten betydelse för den patient som är föremål för en sjukvård, som innefattar vissa riskmoment. Utskottet — avstyrker motionerna i denna fråga i den övertygelsen att utredningar som pågår skall kunna skapa en grundval för en försäkring av nämnt slag. Om jag vore ordförande i det utskott, som hade behandlat ärendet, skulle jag naturligtvis i likhet med herr Zachrisson ha kunnat säga att vi bör kunna lita på uppgiften att vi kommer att få oss förelagt ett sådant resultat och att vi därför inte dessförinnan bör begära andra åtgärder. Eftersom jag emellertid inte är ordförande i det utskott, som har ansvaret för denna fråga, reagerar jag något mera mänskligt och har svårt att foga mig häri. Det kan tyckas vara ett vingligt uppträdande, men jag är sådan. Jag har känt ett hårt tryck från människor, som lidit skada i dessa sammanhang och som ansett sig inte ha fått förståelse för detta och framför allt inte har fått ersättning härför. Jag kommer därför i detta läge att rösta för reservationen, även om jag liksom herr Zachrisson inte anser att förslagen i den är de mest lämpliga. Jag vill göra detta som en extra påtryckning och är liksom herr Zachrisson beredd att, för den händelse det visar sig att utredningsresultatet inte innefattar förslag i dessa frågor, till det yttersta stödja nya framstötar här i riksdagen för att lösa detta spörsmål. Eftersom det omedelbara trycket från de berörda i detta sammanhang är så hårt vill jag inte svika det förtroende som dessa hyser för mig utan kommer, trots att reservationen 1 är bristfällig, att rösta för den.

Herr talman! Den fråga som behandlas i detta utlåtande gäller ersättning för skada på grund av brott. Denna fråga har haft en lång lidandeshistoria. Första gången frågan aktualiserades här i riksdagen var 1947, och sedan dess har ärendet återkommit till riksdagen med jämna mellanrum. År 1953 fann riksdagen att man inte skulle vidta några åtgärder då i avvaktan på fortsatt utredningsarbete på skadeståndsrättens område. År 1961 sade man att frågan fick anstå i avvaktan på den fortsatta utvecklingen inom skadeståndsrättens område. På detta sätt har man avvärjt denna fråga år efter år. När nu äntligen det pågående arbetet med att lösa frågorna inom skadeståndsrättens område slutförts, kan man konstatera att frågan om ersättning för skada på grund av brott inte lär komma att innefattas i den proposition som vi har att förvänta. Frågan om statens ansvar bedöms ligga utanför ramen för skadeståndslagstiftningen. Men, herr talman, mot bakgrund av den tilltagande brottsligheten och under intrycket av en alltmer högljudd opinion har tydligen justitiedepartementet ändå ansett det vara motiverat att ta någon form av initiativ i detta ärende efter alla dessa år. Men då kan man notera att en fråga som tidigare bedömts vara så väsentlig, att den måste lösas i samband med de allmänna skadeståndsrättsliga principerna, nu har blivit så enkel att den kan snabbutredas inom departementet. Vi har kunnat ta del av en promemoria som är uppgjord inom departementet. Där finns mycket intressant att notera. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med mycket av detta. Det finns dock en viktig sak som jag skulle vilja peka på. I promemorian säger man att även om det är en uppgift för staten att övervaka ordningen och att förebygga brott, så kan man inte utgå från något ansvarighetsresonemang, dvs. att staten skulle ha något ansvar för den skadegörelse som drabbar den enskilde på grund av den tilltagande brottsligheten. Frågan om ersättning för skada på grund av brott får enbart bedömas som en praktisk politisk fråga av social och ekonomisk natur. Man anser alltså att utgångspunkten är sociala värderingar, och man avser att frigöra sig från skadeståndsrättsliga betraktelsesätt. Då kan man kanske ändå, herr talman, fråga sig varför man då under de decennier, då ärendet varit föremål för behandling, hela tiden har avvisat frå gan just med den motiveringen att den skulle behandlas i samband med de allmänna skadeståndsrättsliga principerna. I promemorian skalar man bort hela ersättningsproblematiken när det gäller sakskador. De personer som drabbas av skador på sin egendom hänvisas till att klara denna fråga själva genom att teckna försäkringar eller på annat sätt. Jag har ingen statistik till grund för mitt påstående, men jag tror ändå att man kan göra gällande att det kanske är just de, som inte har kommit sig för med att teckna försäkringar, vilka har den mest bekymmersamma ekonomiska situationen. De har alltså ingen möjlighet att få ersättning när de genom rån eller andra brott tillfogas ekonomisk skada och kanske helt och hållet ställs på bar backe. De fall som promemorian tar upp gäller alltså personskador. Inte ens beträffande dessa tänker man sig någon generell lösning, utan menar att personskador skall ersättas endast i särskilt ömmande fall. Det är alltså den sökandes ekonomiska situation som skall vara vägledande för frågan om ersättning över huvud taget skall utgå. Man tänker sig att ha ett karensbelopp på 500 kronor i botten under vilket inga ersättningar skall medges, och sedan skall det vara en högsta gräns på 50 000 kronor över vilken icke heller ersättning skall utgå. Men därmed är inte sagt att ersättningsbelopp som ligger mellan de nämnda gränserna alltid kommer att medges. Departementet kommer alltså att göra en skönsmässig prövning. Enligt uppgift har departementet tänkt sig att anslå 1 miljon kronor till dylika ersättningar. Enbart beloppets storlek säger att det inte kan vara fråga om någon generell lösning som innebär ett svar på de många motioner som har väckts i riksdagen med begäran om en allsidig lösning av detta verkligt stora problem. Förslaget innebär således inte någon verklig hjälp. det har vi begärt en utredning i parlamentariska former av dessa frågor. Det kan tyckas vara en antiklimax när man efter alla de år då utredningar har begärts återkommer med denna begäran. Men vi tror att det är nödvändigt att vi inte låter oss nöja med en halvmesyr utan att vi verkligen får en utredning där man har möjlighet att ta hänsyn till sedvanliga skadeståndsrättsliga principer för att få fram förslag som verkligen är principiellt tilltalande och som hjälper de människor som drabbas av skada. Vi yrkar därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära en utredning. Utskottsmajoriteten säger att vi kan vänta ett förslag med anledning av promemorian och anser därför att det inte finns anledning att vidta några åtgärder. Ytterligare ett ärende behandlas i utskottsutlåtandet. Det har mindre räckvidd rent ekonomiskt men mycket stor principiell betydelse. Det gäller den för riksdagen så välkända frågan om ersättning till polisman som drabbas av skada i sin tjänsteutövning. Riksdagens ledamöter känner väl till ärendet. Det började 1958 med en motion som blev bifallen. En utredning tillsattes och den framlade sitt förslag 1965. Sedan dess har riksdagen under flera år enhälligt begärt att Kungl. Maj:t skulle lägga fram förslag för att lösa frågan om ersälttning till polismän som drabbas av skada under sin tjänsteutövning. Förgäves väntar vi fortfarande på ett förslag. Jag är, herr talman, upprörd för det första från den parlamentariska utgångspunkten att departementschefen så nonchalerar en enhällig riksdags begäran och för det andra naturligtvis. för att man visar så liten hänsyn till de tjänstemän, vilka man som arbetsgivare har ansvar för, att man inte anser att de bör ha all rimlig ersättning när de just på grund av sitt yrkes karaktär tvingas att utsätta sig för risker för att kunna sköta sitt jobb. De riskerna har inte blivit mindre med åren — tvärtom har antalet fall av polismisshandel ökat och riskerna i yrkesutövningen har blivit förstärkta. Det är upprörande att vi ännu inte kan vänta något förslag. Men, säger kanske någon av kammarens ledamöter som noggrant har tagit del av utskottsutlåtandet, det står dock i majoritetens förslag att frågan om polismäns ersättning för kroppsskada kommer att omfattas av promemorians förslag. Det är riktigt så till vida att den promemoria som jag tidigare har talat om inte gör undantag just för polismän.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

Herr talman! Jag yrkar bifall till samma reservation. Jag vill bara helt kort utveckla densamma. Vad diskussionen gäller är ju om de medborgare, som lider skada genom våldsbrott, kan anses tillräckligt skyddade genom den ersättning, som föreslås i justitiedepartementets nyligen framlagda PM, eller om det behövs ytterligare åtgärder. Dessa yiterligare åtgärder är i motionerna och äv oss reservanter endast konturritade, dvs. vi begär en parlamentarisk utredning där både de redan framlagda förslagen och andra förslag kan beaktas. De åtgärder som justitiedepartemente: förordar är däremot kända, dvs. man vet hur långt de kommer att sträcka sig — och som vi nyss har hört så är det inte långt. Ersättningen skall behovsprövas, tydligen ganska snävt. Meningen är i första hand att de som har råd skall försäkra sig själva, de som inte har råd skall ta en ordentlig självrisk innan samhället i nåder kan tänkas ingripa för att ge en ersättning som mest har karaktären av allmosor. Man tycker att samhällets ansvar — som samhället då fullständigt avsäger sig när det gäller att skydda folk mot följderna av brott — åtminstone borde uttryckas genom att polisen på alla sätt får möjlighet att effektivt förhindra brott. Men också här avvisar utskottsmajoriteten våra förslag om en detalj — men en viktig detalj just i denna fråga — nämligen ersättning åt polismän för kroppsskada, som de åsamkat sig under tjänsten, och hänvisar till denna skadeståndslagstiftning som vi ännu inte officiellt läst ett ord av. Sedan motionen skrevs har vi fått en förvarning om en eventuell polisstrejk fr.o.m. 1 januari nästa år. Detta kan åtminstone inte minska allvaret i våra krav. Det är naturligtvis riktigt att det behövs många andra typer av åtgärder om vi verksamt skall få ner brottsligheten från den nivå där den dess värre befinner sig i dag, åtgärder som finns beskrivna i vår partimotion II:581 i denna kammare. Men vi anser inte fördenskull att allmänheten måste ge sig till tåls med att så litet görs för att ens i efterhand ersätta de ofta mycket besvärliga personskador, som våldsbrott orsakar. Just om man är angelägen om att allmänhetens inställning till dömda och så småningom frisläppta personer med kriminell belastning skall bli mera tolerant och förstående gäller det verkligen att underlätta denna tolerans genom att visa förståelse också för dem som direkt blivit lidande av andras brott. Annars är faran att attityderna hårdnar å ömse sidor, och det är verk ligen ingen betjänt av. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! I enlighet med de öns kemål — som i första hand 1966 års riksdag framlagt — har frågan om er sättningen av det allmänna för skadestånd, åsamkat genom brott, utretts genom Kungl. Maj:ts försorg. En promemoria har också lagts fram under hösten, med förslag till ersättningsordning för brottsoffer.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
Utskottets hemställan under detta moment företas till avgörande på sådant sätt att propositioner först ställs särskilt i fråga om de skilda motionsyrkanden till vilka under överläggningen yrkats bifall och därefter i fråga om utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Centerpartiet har i två motionspar, 1I:433 och II:481, 1:399 och II: 448, till årets riksdag fäst uppmärksamheten på sysselsättningsmöjligheterna för äldre arbetskraft. Vi upplever i vårt land en allt snabbare strukturomvandling inom näringslivet. Inskränkningar i driften vid företag och företagsnedläggelser hör vi talas om dagligen. Påfrestningar av olika slag uppträder givetvis i samband med sådana företeelser. I högsta grad gäller detta den äldre arbetskraften. KSA-utredningen har visat att risken för arbetslöshet kraftigt ökar med åldern. Vidare finns det ett tydligt samband mellan åldern och arbetslöshetens varaktighet; de äldre får gå arbetslösa längre tid än de yngre. I september 1969 var enligt statsverkspropositionen 57 procent av de arbetslösa 55 år eller äldre mot 43 procent vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. De senaste uppgifterna angående arbetslösheten visar att antalet arbetslösa har stigit till cirka 50 000 och att de äldre arbetstagarna bibehåller sin andel av det totala antalet registrerade arbetslösa. Under de nio första månaderna i år var närmare 50 procent av de arbetslösa i åldrarna 55—566 år. De äldres situation i detta avseende har alltså försämrats, och utvecklingen måste bedömas som mycket oroande. Det är oundgängligen nödvändigt och självklart att samhället och näringslivet gemensamt genom så effektiva åtgärder som möjligt ger den äldre arbetskraften trygghet till arbete och inkomst. Från centerpartiets sida ser vi en allmän arbetslöshetsförsäkring som en angelägen reform i detta avseende, en reform som inte får fördröjas längre. Innan förslaget till denna försäkring kom mer fram har vi fått ett särskilt omställningsbidrag som betyder ökad trygghet för de grupper det här gäller. Frågan om sänkning av pensionsåldern till 65 år och vidgade möjligheter till förtidspensionering måste tillmätas stor vikt. För äldre människor som vill vara kvar i arbetslivet är det givetvis viktigt att de får möjlighet till detta. Det är en synnerligen angelägen uppgift för samhället att i så hög grad som möjligt se till att sysselsättningsmöjligheter finns för den äldre arbetskraften. Vi har i våra motioner tagit upp ett flertal åtgärder av vilka emellertid de flesta har behandlats av allmänna beredningsutskottet. Angående dessa vill jag framhålla att insatserna från samhällets sida i form av åtgärder för den äldre arbetskraften ökat i omfattning under senare år. Förstärkningar är emellertid nödvändiga med hänsyn till utvecklingen på området. Frågorna om uppsägningsskydd och en aktiv lokaliseringsoch regionalpolitik är föremål för utredning. Det har emellertid fallit på andra lagutskottets lott att behandla vårt förslag om prövning av möjligheterna att befria äldre arbetskraft från avgift till tillläggspensioneringen. Detta skulle innebära att avgift för äldre anställda icke behöver erläggas under visst utökat antal år före vederbörandes pensionsålder. Jag skulle, herr talman, något vilja beröra detta. Avgiftsuttaget för ATP upphör som alla vet redan nu före den allmänna pensionsåldern, nämligen vid 65 år. Vårt förslag går alltså längre. Vi menar att man skulle kunna upphöra med avgiftsuttaget vid förslagsvis 55 års ålder. Om avgiftsuttaget slopas vid 55 år blir höjningen för åldrarna därunder ca 1,5 procent, detta för att de sammanlagda avgiftsintäkterna inte skall minska; de skall givetvis vara oförändrade. Försäkringsmässigheten i systemet skulle inte rubbas. Det är ju så att man räknar 30 år som full intjäningstid, men avgifter kan ias ut under 49 år i följd, alltså i nära 20 år extra, utan att pensionen därmed blir högre. Utskottsmajoritetens invändning att förslaget skulle innebära en väsentlig rubbning av den principiella överensstämmelse som råder mellan avgiftsoch förmånssidorna i systemet är därför svår att förstå. Vi anser att — vilket även framhålls i vår reservation — man genom en förnuftig fördelning av ATP avgiften kan uppnå effekter som är till fördel för den äldre arbetskraftens sysselsättning och för samhällsekonomin i stort. Vi kan inte inse att det föreligger oöverstigliga praktiska eller administrativa problem om vi vill genomföra förslaget eftersom man redan nu upphör med avgiftsuttaget efter 65 års ålder. En lättnad i vad avser ATP-avgift för personer över 55 år skulle otvivelaktigt också öka deras möjligheter att få fortsatt sysselsättning. Många av de nedläggningshotade företagen är små och medelstora företag. Andelen äldre arbetskraft är också mycket stor i just dessa företag. Från centerpartiets sida anser vi alltså att det krävs generella åtgärder för att skapa trygghet åt den äldre arbetskraften. Samtidigt krävs åtgärder av arbetsmarknadspolitisk karaktär; detta har jag tidigare berört. Vi anser också att motståndet mot att anställa äldre personer skulle minska enligt vårt förslag. Endast en del av arbetslösa över 60 år blir föremål för samhälleliga åtgärder, äldrestöd, omskolning, beredskapsarbeten, arkivarbeten osv. Många av dem skulle säkert hellre vilja ha en fritt vald sysselsättning på arbetsmarknaden. Målsättningen måste vara att de som vill kvarstå i arbetslivet skall få möjligheter till detta. Ett medel att skapa dessa möjligheter inryms enligt vår mening i de förslag från centern som framförts här. Alla förslag bör beaktas i denna fråga för att man skall kunna få en bättre tingens ordning till stånd. Med detta, herr talman, yrkar jag bi